Fru talman! Alice Åström har frågat mig hur jag avser att verka inom EU och FN för det västsahariska folkets självbestämmanderätt och för att internationell rätt respekteras genom att en folkomröstning genomförs. Alice Åström har även frågat mig hur jag avser att verka i frågan om de västsahariska flyktinglägren samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att understödja uppbyggnaden av sahariska demokratiska institutioner. Det ligger i samtliga parters intresse att den långvariga konflikten i Västsahara får en snar och tillfredsställande politisk lösning. Nuvarande situation är negativ för det sahariska folket, för hela regionen och för den internationella säkerheten. Situationen har även skapat allvarliga humanitära problem som den svenska regeringen ser ytterst allvarligt på. Sverige och EU anser att FN har en central roll i fråga om Västsahara. Den svenska regeringen har gett och fortsätter att ge FN sitt fulla stöd. Säkerhetsrådet har i resolution 1598 upprepat sin uppmaning till alla parter att fortsätta samarbetet med FN för att lösa dödläget i konflikten och nå en politisk lösning. Samtliga parter måste vara beredda att göra eftergifter och sträva efter kompromisser. Sverige står berett att agera för att understödja arbetet för en fredlig lösning. Den svenska regeringen fäster särskild vikt vid att en lösning på konflikten sker i enlighet med folkrätten och att västsahariernas rätt till självbestämmande respekteras. Denna utgångspunkt framgår tydligt i FN:s säkerhetsråds resolution 1598 . En folkomröstning är den naturliga vägen att utöva självbestämmande och bör utgöra grundvalen för en framtida lösning av konflikten. Regeringen kommer att verka för att en folkomröstning sker. I det sammanhanget beklagar vi att Marocko avvisade Bakerplanen. Bakerplanen innebar att en administrativ myndighet, där västsaharierna gavs stort utrymme, skulle upprättas i Västsahara under en övergångsperiod. Därefter skulle en folkomröstning om territoriets status genomföras där valet stod mellan självständighet, autonomi eller integration i Marocko. Planen accepterades av Polisario. Marocko däremot förklarade, i brev till generalsekreteraren i april 2004, att man inte kunde acceptera planen eftersom det vore ett ingrepp i Marockos suveränitet att rösta om självständighet för territoriet. När det gäller synen på enskilda frågor råder delade uppfattningar mellan EU:s medlemsländer. Det gör att EU:s möjligheter att agera begränsas. Sveriges linje är att EU mer än hittills bör spela en mer uttalad roll i Västsaharakonflikten och bistå FN-processen. Jag vill gärna betona betydelsen av regionalt samarbete för att lösa konflikten. Konflikten berör flera länder i regionen, också Algeriet. De västsahariska flyktinglägren finns i Algeriet och landet har i många år stöttat Polisario. Det är av stor vikt att relationerna mellan samtliga parter i konflikten förbättras för att därigenom öka möjligheterna till en lösning av konflikten. Ett positivt tecken är att Marockos och Algeriets statschefer nyligen möttes, för första gången på många år, i samband med Arabförbundets möte i Alger. Den svenska regeringen ser med stort allvar på den humanitära situationen i regionen och i flyktinglägren. Sverige har länge varit en viktig bilateral biståndsgivare och vi avser att fortsätta med det. Vi är i dag en av de största bilaterala givarna av humanitärt bistånd till flyktingarna i Tindouf. Biståndet har dock varierat över åren beroende på när ansökningarna från frivilligorganisationer kommit in. Vi avser även att fortsätta det bistånd vi lämnar via multilaterala organisationer som World Food Programme - WFP - och UNHCR. En övervägande del av UNHCR:s insatser i Nordafrika inriktas på stöd till de västsahariska flyktingarna. Även WFP prioriterar insatser i lägren. EU:s humanitära kontor upprätthåller ett reservlager av basföda till lägren som ska räcka i tre månader. En viktig humanitär fråga i sammanhanget är de marockanska krigsfångar som hålls kvar av Polisario i strid med Genèvekonventionen om krigsfångars behandling. Bland annat inom EU verkar regeringen för att repatriering ska ske. Dessutom finns det uppgifter om många försvunna på båda sidor av konflikten och det är av stor vikt att dessa frågor löses inom en snar framtid. Slutligen har Alice Åström frågat mig vilka åtgärder vi avser att vidta för att understödja sahariska demokratiska institutioner. Den svenska regeringen har en kontinuerlig politisk dialog med alla parter och avser att fortsätta med detta. Vår ståndpunkt är att den demokratiska utvecklingen i hela regionen är av stor betydelse för konfliktens lösning. Vi har en grundläggande vilja att stödja projekt och ansträngningar som syftar till att förstärka demokratin och rättssäkerheten för folken i regionen. Den syn som jag nu redogjort för är också den linje Sverige står för och driver inom EU liksom i FN och bilaterala kontakter med andra länder. Sverige står bakom västsahariernas rätt till självbestämmande och kommer att agera utifrån detta i den fortsatta behandlingen av frågan. Sverige verkar för en snar förbättring av den humanitära situationen i området och vi stöder alla ansträngningar att lösa konflikten på ett fredligt och demokratiskt sätt.

Fru talman! Alice Åström nämnde att Sverige avstod från att rösta i FN när generalförsamlingen behandlade frågan om en resolution. Jag tycker att det är viktigt att klargöra hur bakgrunden till detta ser ut. Omröstningen berodde ju på en inflammerad debatt mellan Algeriet och Marocko som helt och hållet rörde det särskilda sändebudet de Sotos roll. EU valde i det läget att avstå från att rösta, och därmed markerade man att man stödde FN:s ansträngningar och att dessa inte fick undermineras. Det klargjordes också i ett särskilt röstuttalande. Detta ska alltså inte missförstås. Engagemanget från svensk sida när det gäller västsahariernas rätt till självbestämmande kvarstår och är starkt. Alice Åström frågade sedan om det finns några nya tankar om hur man skulle kunna påverka den låsta och ganska farliga situation vi befinner oss i. Som jag påpekade i mitt svar tror jag att det man kanske måste anstränga sig ytterligare i är att mobilisera regionen, grannländerna. Det här är trots allt en fråga som påverkar alla länder i regionen. Afrikanska unionen är också delad i frågan. Precis som EU är man inte enig i den. Då tror jag att det är viktigt att åtminstone försöka vidga intresset för att aktivt bidra till en lösning hos dem som är närmast berörda. Det är ett problem att Algeriet och Marocko i den här frågan inte har kunnat hitta vägar för att samarbeta kring en lösning. Som jag pekade på förefaller det dock finnas en liten ljusning i den relationen, och den bör naturligtvis utnyttjas, stödjas och uppmuntras. Det kan vara ett sätt att komma vidare. Gunnar Nordmark frågade efter översynen av vår politik när det gäller Västsahara. Den är genomförd, och den analyserar situationen i alla dess olika delar. Det är där vi lyfter fram att det är viktigt att mobilisera regionen i frågan. Det är alltför passivt runtomkring. Det finns möjligheter för omvärlden, särskilt den närmaste omvärlden, att utöva påtryckningar och föra en intensiv dialog med Marocko. När det gäller utnyttjande av naturresurser i området är det naturligtvis fullt möjligt för företag att prospektera i enlighet med folkrättsliga regler. Det är dock naturligtvis olämpligt om företag agerar på ett sådant sätt att det ökar den politiska spänningen i regionen. Här tycker jag att de internationellt verkande företagen också har ett ansvar att ta.
Fru talman! Jag vill särskilt tacka utrikesministern för det sista, om de internationella företag som befinner sig i området och utför prospektering. Prospektering är ändå ett försteg som visar att man faktiskt vill utvinna de naturresurser som finns, och när situationen är som den är ökar det ofta spänningen. Det är viktigt att man betonar detta ansvar, och det tackar jag utrikesministern för. Jag tror också att det är viktigt att man får ett större regionalt samarbete kring frågan. Det är även betydelsefullt att Marocko och Algeriet nu har tagit någon kontakt. Sedan får man se hur det utvecklas. Men det är också viktigt att betona att man i detta närmande och i det regionala samarbetet inte får sälja ut västsahariernas rätt. Det är viktigt att betona att det är FN:s säkerhetsråds resolution 1598 som ska gälla. Sedan, fru talman, vill jag ytterligare lyfta upp den oerhört svåra humanitära situation man haft i flyktinglägren. En stor del av biståndet, också från EU, har i dag minskat. Delvis beror det på regelförändringar och svårigheter i byråkratin, men det har uppenbarligen varit ett minskat inflöde. Där är det oerhört viktigt att Sverige agerar inom EU för att EU:s bistånd också ska komma till västsaharierna eftersom behoven är så stora. Jag vill också, fru talman, återigen lyfta upp frågan om påtryckningar på Marocko. Jag vet inte men skulle gärna vilja höra från utrikesministern, när man diskuterar att båda parter måste vara beredda att göra kompromisser och att ge med sig, på vilket sätt den svenska regeringen ser att Polisario skulle kunna agera eller verka i dag för att lösa upp konflikten. Vid mina möten med västsahariska representanter från olika håll säger man att man egentligen inte ser någon möjlighet att göra någon ytterligare kompromiss eller eftergift utan att förlora kontrollen över situationen. Hopplösheten breder ut sig. Risken för att man återigen tar till vapen, att våldsspiralen trappas upp och att vi kommer att få se terrordåd också i den här delen av världen på grund av denna konflikt är oroande. Jag skulle vilja höra hur man ser på den frågan, utrikesministern. När man betonar att båda parterna har en skyldighet att vara konstruktiva och göra kompromisser tycker jag att det är viktigt att man också utgår från det faktiska läget i dag och vad man ser att Polisario skulle kunna bidra ytterligare med. För jag tror att det eventuellt skulle kunna vara en hjälp för västsaharierna och för Polisario om man också fick tydliga signaler att någonting ytterligare förväntas av en för att man ska kunna föra en dialog kring det här.
Fru talman! Huvudproblemet i den här konflikten och att den inte löses är ju att Marocko klart har deklarerat att man inte accepterar resolution 1598. Man har varit med i förhandlingarna, men när det väl kom till vägs ände, så att säga, var man inte beredd att ställa upp bakom den. Jag tror att det råder en bred enighet i denna kammare, både bland dem som är här och de som till äventyrs inte är det, att det är Marocko som är den part som har mest att kompromissa om. Man har varit fullständigt ovillig från marockansk sida att göra detta. Jag tycker att det är viktigt att man uttalar att i första hand är det Polisario som lägger ned vapnen, väljer den hederliga, anständiga och demokratiska vägen, där man via förhandlingar och med respekt för folkrätten försöker lösa den här konflikten, medan det är Marocko som hela tiden obstruerar. Jag vill återkomma lite grann till det jag tog upp i mitt första inlägg och som handlar om de förhandlingar som pågår om fiskerättigheterna utanför Marockos kust. Där försöker man från Marockos sida också inkludera fisket utanför den västsahariska kusten. Givetvis har storföretag, som ministern sade, ett ansvar när det gäller att se till att man inte i strid med gällande internationella konventioner utnyttjar det här området. Men det är också så att EU har ett ansvar att se till att man i de förhandlingar man genomför med Marocko inte på något sätt tillåter Marocko att dra ekonomiska fördelar av att man försöker ockupera det här området. USA inkluderar i de frihandelsavtal man har med Marocko inte Västsahara, utan det är det man godkänner som marockanskt område som ingår, och det är inte Västsahara. Jag tycker att det är viktigt att EU har en tydlig linje här också. Kommer Sverige att ha någon form av aktivitet inom samarbetet i Europeiska unionen så att man inte skriver på avtal som gör att Marocko får tillgång till västsaharisk egendom?
Fru talman! Alice Åström tar upp det humanitära biståndet som naturligtvis är oerhört viktigt för att hjälpa inte minst dem som finns i flyktinglägren. Där vill jag nog säga att EU:s bistånd förra året höjdes från en mycket låg nivå året innan till 8 miljoner euro - jag måste tänka efter så att jag inte läser förkortningarna för beloppen fel. I vart fall var det en kraftig höjning som skedde från en låg nivå 2003-2004. Det är helt klart att vi måste fortsätta med bistånd för att häva lite grann av det humanitära lidandet. Sedan ställde Alice Åström frågan hur Polisario ytterligare skulle kunna hjälpa till. Vad finns det att kompromissa om? Det är inget tvivel om att Polisario är den svagare parten i det här sammanhanget. Som Gunnar Nordmark påpekade är det Marocko som inte vill delta i den FN-ledda process som man försöker driva här. Det vi ändå pekar på när vi träffar Polisario är att man borde frige de marockanska fångarna. Det har skett vissa frigivningar från Polisarios sida och det borde man fortsätta med. Det är en av de frågor som tas upp i samtal med Polisario. När det gäller Marocko finns naturligtvis inom ramen för det samarbete som bedrivs inom EU, hela Barcelonaprocessen, hela tiden också frågan om Västsahara med och påverkar hur EU förhåller sig till Marocko. Jag kan inte i enskildhet svara på vad det innebär till exempel för fisket. Men att frågan om Västsahara är en av de politiskt mest laddade frågorna och finns med i alla kontakter mellan EU inom ramen för Barcelonaprocessen är helt klart. Det har naturligtvis i hela den här frågan en betydelse att EU:s länder inte i alla delar är överens om hur det här ska hanteras. Det påverkar EU:s möjligheter att vara tydligt och starkt när det gäller att påverka en utveckling i den låsta situationen.
Fru talman! Jag vill också lyfta fram att det här inte bara är en fråga som handlar om Marocko och Västsahara. Det är egentligen en större internationell fråga. Den har betydelse för FN:s trovärdighet. Den har betydelse för internationell rätt. Den har betydelse för folkrätten. Och det är viktigt att FN:s resolutioner, som bygger på de folkrättsliga principerna, också följs varje gång Marocko obstruerar. Varje år som går då ingenting händer och då västsaharierna får lida är också en förlust för det internationella samfundet. Det är en förlust för internationell rätt. I dag förs diskussioner i världen om FN:s roll, FN:s reformering, betydelsen av att FN blir starkare och att internationell rätt också får ett genomslag i verkligheten och inte bara blir lagstiftning som är fin men som inte tillämpas i verkligheten. Därför är frågan om västsahariernas självbestämmanderätt och att man ökar trycket på Marocko inte bara en fråga om att lösa den här konflikten utan det är en fråga om att stärka FN:s trovärdighet. Det är en fråga om att stå upp för internationell rätt, och det är en fråga för att få en världsordning där svagare grupper, svagare folk alltid ska kunna få sin rätt tillgodosedd genom att FN och det internationella systemet finns där som skydd. Därför är det viktigt att påtryckningarna på Marocko blir starkare och att västsaharierna får sin självbestämmanderätt.
Fru talman! Alice Åström har alldeles rätt. Det här är en betydelsefull fråga för det internationella samfundets samarbete inom ramen för FN. Men det tål ju att påpekas, därför att FN är inte starkare än dess medlemmar vill att det ska vara.